Herr talman! Med anledning av den blanka reservation som centerpartiledamöterna har fogat till bevillningsutskottets betänkande vill jag framhålla att vi väl i sak är av samma mening som motionärerna och reservanterna. I utskottet klargjordes det dock att en proposition med betydande förbättringsförslag för de handikappade var att vänta inom den närmaste tiden. Av den anledningen ansåg vi oss först böra avvakta och se vad som skulle komma att föreslås i denna proposition, som också numera har avlämnats till riksdagen.

Herr talman! De aspekter som kan läggas på denna fråga har redan framförts här.

Det är helt enkelt på det sättet, att handikappade människor får vidkännas större kostnader för intäktens förvärvande än andra, att många av dem måste ha vissa hjälpmedel för att kunna klara sig eller är försatta i en situation där de av medicinska skäl måste ha ett kosthåll som är dyrare än ett normalt. Jag anhåller, herr talman, att få yrka bifall till reservationen A vid bevillningsutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort. Det råder ju allmän enighet om att man bör hjälpa de handikappade, en grupp som kan ha nog så besvärligt. I utskottets betänkande redogöres för en hel rad åtgärder som statsmakterna i detta syfte redan har vidtagit — jag skall inte tynga kammaren med att läsa upp denna redogörelse. även på andra områden pågår en omfattande planeringsoch utredningsverksamhet. Handikapputredningen har framlagt två betänkanden, och en proposition med vissa förslag beträffande de handikappade har, såsom herr Eriksson i Bäckmora redan sagt, nyligen avlämnats. Också på skatteområdet har en mängd åtgärder vidtagits, och alla som är lands tingsmän känner till vad landstingen gör för att hjälpa de handikappade. Om man skall kunna underlätta tillvaron för denna. grupp på ett riktigt sätt, bör man inte, understryker utskottet, främst göra det skattevägen, utan genom att vidta sådana åtgärder som utskottet pekat på här. Utskottet vidhåller sin tidigare framförda åsikt, att den skattskyldiges ekonomiska ställning bör vara avgörande för om extra avdrag skall medges. För en skattskyldig med mera betydande inkomst kan skatteförmågan knappast anses vara väsentligen nedsatt med mindre denne fått vidkännas en avsevärd ekonomisk utgift.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

Herr talman! Vid den lottdragning inom utskottet, som företagits och som inte så sällan inträffar, har socialdemokraterna denna gång kommit i minoritet och står alltså för reservationen. Vi hänvisar i denna till att företagsskatteutredningen snart — kanske redan under våren — kommer att lägga fram sitt betänkande med förslag till nya bestämmelser om värdeminskningsavdrag för byggnader. Det finns därför enligt vår uppfattning inte någon anledning att biträda föreliggande motionsyrkanden. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som framlagts av herr John Eriesson m.fl.

Herr talman! Avskrivningsreglerna i fråga om byggnader i jordbruk och rörelse är klart otidsenliga. Den avskrivningsprocent som nu tillämpas förutsätter en varaktighetstid hos byggnaderna på 100 år, och det säger sig självt att den ekonomiska livslängden för jordbrukets driftbyggnader i dagens läge måste bedömas utifrån den rationalisering som kännetecknar dagens jordbruk och vars riktlinjer fastlagts av riksdagen. Mot den bakgrunden kan det inte vara rimligt att behålla de nuvarande föråldrade avskrivningsreglerna — de motverkar rationaliseringstakten i jordbruket. Den anpassning till produktionsinriktningen som jordbrukets driftbyggnader måste ha kräver en generösare avskrivningsmetod. I både Norge och Danmark tillåts initialavskrivning på ända upp till 12 procent för byggnader i jordbruk och rörelse. Jag tror att denna princip är riktig, eftersom den största värdeminskningen inträder under de första åren. Med de ogynnsamma avskrivningsregler som vi har kan det i många fall ur skattesynpunkt vara fördelaktigare att reparera en driftbyggnad än att bygga nytt, ehuru reparationen på sikt kanske är en helt oekonomisk investering. Bevillningsutskottets majoritet har tillstyrkt några motioner i vilka gynnsammare avskrivningsregler yrkas. Vid utskottets betänkande har fogats en reservation, för vilken herr Brandt nyss talade.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

Herr talman! Till detta betänkande har jag och ett par andra ledamöter av utskottet fogat ett särskilt yttrande. Det har föranletts av en motion i denna kammare av herrar Bengtson i Solna och Ringaby, vari det begärs att ägare av enoch tvåfamiljsfastigheter skall medges avdrag för reparationsoch underhållskostnader på upp till 2 000 kronor. Givetvis skall den som yrkar sådant avdrag ha varit mantalsskriven på fastigheten under beskattningsåret. Vi vet att det i detta land finns ett mycket stort antal enoch tvåfamiljsfastigheter som är i stort behov av kontinuerligt underhåll, och vi vet också hur dyrt fastighetsunderhållet är. Det är, framhåller vi i yttrandet, angeläget från samhällets synpunkt att dessa fastigheter hålls i gott skick. Vi framhåller vidare, att det för samhället finns anledning att stimulera till sunda och riktiga familjebostadsförhållanden, som medverkar till goda livsbetingelser inte minst för barnfamiljer. Förra året infördes en inkomstberäkning efter differentierade procentsatser på taxeringsvärdet enligt en viss schablon. För fastighet med taxeringsvärde icke överstigande 100 000 kronor upptas bruttointäkten till 2 procent av taxeringsvärdet. För den del av taxeringsvärdet som ligger mellan 100 000 och 200 000 kronor upptas bruttointäkten till 4 procent och för den del av taxeringsvärdet som ligger över 200 000 kronor till 8 procent. Denna inkomstberäkning anses vara så pass lågt tilltagen, att den bör kompensera vissa underhållskostnader. Är fastighetsägaren fysisk person, som är mantalsskriven på fastigheten, medges dessutom ett extra avdrag med 200 kronor. I betänkandet heter det: »Främst motiverades övergången till schablonmetoden med att den innebar en nödvändig förenkling av deklarationsoch taxeringsarbetet.» Jag anser emellertid att frågan kommit i ett nytt läge i och med att procentsatsen gjorts progressiv. Vi anser att det därför inte längre kan göras gällande att schablonmetoden genomgående tar hänsyn till reparationskostnader. Det är emellertid av stor betydelse, att man på detta området har ett enkelt deklarationsoch taxeringsförfarande. Därför har vi inte reserverat oss utan endast fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Vår avsikt är att till nästa års riksdag försöka framlägga ett förslag om ett mer ändamålsenligt deklarationsförfarande på detta område. Herr talman! Jag har inget yrkande.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

Före denna tid formligen översvämmades taxeringsnämnderna av besvärliga deklarationer, enahanda var det för de rättsinstanser som hade att pröva alla besvär. Vi har nu en ordning som fungerar hyggligt.

Jag vet att det samtidigt företogs utredningar inom utskottet, och de utredningarna gav samma resultat som den stora utredningen. Då har vi väl ingen anledning att återgå till ett system som alla med undantag av högermännen var ense om var otidsenligt och icke ändamålsenligt. Det intressanta tycker jag är de motiv man nu anför för att på nytt ta upp frågan. Man talar om att förhållandena har ändrats genom den progressiva fastighetsbeskattning som infördes för två år sedan och som i år för första gången tillämpas. Vid den utredning som föregick denna ändring beräknades att 12 000 villor skulle beröras av progressionen. Då hade man emellertid utgått från en progressiv procentsats för fastigheter med taxeringsvärde som översteg 125 000 kronor. Nu ändrade ju finansministern detta till fastigheter med taxeringsvärde som översteg 100 000 kronor, vilket i sin tur måste innebära att antalet villor som kommer i fråga höjs till det dubbla eller någonting sådant. Men under alla omständigheter är det ett försvinnande litet antal villaägare som berörs av detta.

Jag undrar om man avser med detta att sväva ut över hela fältet eller inskränka sig till villor som är taxerade till mer än 100 000 kronor? Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! För det första ställde jag ju inget yrkande. Vi högerledamöter i utskottet är själva medvetna om att taxeringsförfarandet beträffande fastigheter är besvärligt och önskade därför fundera på saken. Av den anledningen framförde vi bara vår uppfattning i ett särskilt yttrande. För det andra kan jag besvara herr Anderssons i Essvik fråga med att säga att vi vill stimulera alla villaägare att göra reparationer. Vi i högerpartiet anser att den egna villan är en riktig boendeform som är värd att befrämja och detta gäller villor av alla storlekar.

Herr talman! Vid detta betänkande är fogad en reservation, vilken bygger på en motion i denna kammare av fru Kristensson och herr Hedin. När den nya frivilliga särbeskattningen häromåret genomfördes var det många som gick miste om möjligheten att utnyttja denna beskattnings fördelar. Det kan vara besvärligt att göra klart för sig vilka fördelar den innebär. Det dröjer också, det är vi alla medvetna om, innan en ny skattereform får genomslagskraft, så att alla uppmärksammar de rätta förhållandena. Utskottet erinrar om att allmänna skatteberedningen i sitt betänkande skisserade ett system för frivillig särbeskattning, när båda makarna hade förvärvsinkomst och sambeskattning av dem skulle leda till högre skatt. Därvid diskuterades frågan, om särbeskattningsregeln skulle tillämpas ex officio av myndigheterna. Visserligen sade utredningen att vissa skäl talade för en sådan ordning, men den förordade lik väl att särbeskattning inte skulle ske annat än på initiativ av den skattskyldige. Emellertid torde ett tillrättaläggande från skattemyndigheternas sida inte vara så besvärligt, anser vi, som här framhålls. Det är alldeles klart att när ADB-systemet en gång införs blir det möjligt att på automatisk väg få en rättelse till stånd. Men varför skall man vänta till dess? Det torde vara angeläget att skattemyndigheterna, när de uppmärksammat att särbeskattning ger den beskattade vissa fördelar, hos deklaranten efterhör, huruvida han önskar en sådan särbeskattning. Vi föreslår att man ger möjlighet till denna arbetsform, som vi tycker är rättvis och riktig, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har nu en frivillig särbeskattning. Den kostade förra året statskassan minst 100 miljoner kronor. Det är skattepengar som ganska stora inkomsttagare genom denna lagstiftning har sluppit ifrån och som de som har lägre inkomst i stort sett får vara med om att betala. Enligt min mening är inte denna övervältring särdeles sympatisk, men den är ändå ett faktum. Förutsättningen har varit som här har sagts att makar hemställt om särbeskattning. Nu önskar man alltså att taxeringsmyndighet fr.o.m. årets taxering ex officio skall särbeskatta makar i de fall det skulle leda till lägre skatt. Allmänna skatteberedningen ville inte förorda detta, därför att det skulle medföra ett väsentligt och onyttigt merarbete i alla de fall där först efter omständliga uträkningar kunde konstateras att särbeskattningen var ogynnsam. Därtill kunde det ju resultera i att en make vid särbeskattning påfördes en högre skatt än vid sambeskattning, trots att den sammanlagda skatten för makarna blev lägre. Vidare skulle en särbeskattning inte vara lämplig vid Av utskottsbetänkandet framgår hur redan det nuvarande ansökningsförfarandet förorsakar skattemyndigheterna ett avsevärt merarbete. Jag skall inte citera de exempel som anförs från Stockholms stad utan hänvisar till betänkandet. Nu är det emellertid meningen att det skall bli en sådan utformning av ADB-systemet att de här problemen kanske löses och att det blir möjligt åstadkomma ett ex officio-förfarande. Med hänsyn härtill har utskottsmajoriteten inte velat tillstyrka motionsyrkandena. Om de skattskyldiga har underlåtit att inom föreskriven tid framställa yrkande om särskild skatteberäkning, kan detta enligt vår åsikt inte bero på bristande information från myndigheternas sida. När riksdagen fattade beslut om den frivilliga särbeskattningen hade detta föregåtts av en ganska omfattande publicitet och information. Bevillningsutskottet är därför inte berett att tillstyrka en lagstiftningsändring och vill inte heller gå med på reservationens skrivning. Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig bara tillägga ett par ord till vad herr Lothigius yttrade. När man jämför yrkandet i den av herr Lothigius nämnda motionen med yrkandet i en annan motion, som be handlats i utskottet och som syftar till en retroaktiv skatteberäkning för alla dem som missade ansökan om frivillig särbeskattning förra året, tycker jag att det framstår klart att en ex officio-prövning är det enda riktiga. När det gäller yrkandet om retroaktiv skatteberäkning för förra årets taxering — det gäller alltså dem som har försummat att lämna in ansökan därför att de inte känt till föreskrifterna — säger utskottet att det inte finns någon anledning att undanröja olägenheterna, utan att vederbörande får stå sitt kast. Har man den inställningen anser jag att det finns skäl att åtminstone försöka att för framtiden skapa en ex officio-prövning. I den reservation som fogats till betänkandet yrkas därför bara att Kungl. Maj:t skall undersöka möjligheterna att genom skattemyndigheternas försorg bereda tillfälle till en ex officio-prövning, och härom borde man enligt min mening ha kunnat enas. Herr talman! Jag ber också att få yrka bifall till reservationen. till företagsskatteutredningen att beaktas vid fullgörande av dess uppdrag;

Herr talman! I bevillningsutskottets förevarande betänkande behandlas ett motionspar, där vi yrkat att dubbelbeskattningen av ekonomiska föreningar och aktiebolag borttages. Beskattningen av sådana företag och föreningar är för närvarande hård, och de utdelningar som göres får vederbörande betala skatt på. Sedan är det inte mycket kvar. Följden blir att kapitalförsörjningen via aktieteckning eller andelsteckning i ekonomiska föreningar blir mycket dyrbar för företagen. Det är ytterst angeläget att här få en rättelse till stånd, och därför har vi nu återkommit med detta yrkande i våra motioner. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 1 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Folkpartiets och centerpartiets ledamöter i bevillningsutskottet har fogat en blank reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 28. Det är en stor fråga som behandlas i betänkandet. En viss uppmjukning av bestämmelserna gjordes 1967, men vi är på det klara med att en hel del brister alltjämt kvarstår. De bör rättas till. Bland annat påverkas valet av finansieringsform av de bestämmelser som nu gäller. Aktiebolag och ekonomiska föreningar bör självfallet behandlas lika i skattehänseende. Eftersom denna fråga ingår i företagsskatteutredningens arbetsuppgifter har vi emellertid inte ansett det nöd vändigt att nu ställa något särskilt yrkande.
Herr talman! Med den s.k. Annelllagen har den påtalade dubbelbeskattningen i viss mån uppmjukats, och företagsskatteutredningen kommer också att undersöka möjligheterna att variera de permanenta skattereglerna i olika konjunktursituationer och att differentiera reglerna efter företagets storlek. I det omprövningsarbetet ingår också frågan om dubbelbeskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar som en analys av erfarenheterna av Annell-lagen. Jag skall emellertid inte närmare ingå på innebörden av den lagen utan ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan. sakliga innehåll anfördes följande. Lagen om rikets mynt föreslås bli ändrad så att mynt i valörerna två kronor och en krona i fortsättningen skall kunna präglas av kopparnickel. Dessa mynt präglas nu av silver, närmare bestämt en legering som innehåller minst 40 70 silver. Frågan om en lagändring av detta slag har väckts av 1966 års myntkommitté; anledningen härtill är det på sistone kraftigt stegrade världsmarknadspriset på silver.

Herr talman!

Det är rätt märkligt att vi i vårt utvecklade samhälle inte skall anses ha råd att längre hålla oss med mynt som uppfyller ens elementära krav på standard och estetik. Nu är det naturligtvis så — det håller jag gärna med om — att själva penningvärdet naturligtvis är viktigare än myntets utseende och värde. Men jag tror att det finns ett samband mellan halten av samhällets soliditet och myntens gedigenhet. De gamla silvermynten, som vi hade fram till 1942 och som innehöll 80 procent silver, gav ett intryck av att vara gedigna. År 1942 måste man minska på silverhalten därför att penningvärdet hade sjunkit så mycket att silvervärdet i en enkrona översteg myntets nominella värde. Det ledde till sådant missbruk som nedsmältning av mynten — sådan nedsmältning lönade sig. Mot den 1942 genomförda ändringen har jag väl inte så mycket att invända, även om den naturligtvis var beklaglig både ur myntkvalitetssynpunkt och med hänsyn till den negativa utveckling av vårt penningvärde som åtgärden markerade. År 1942 infördes den 40-procentiga silverhalten, som vi nu har i enkronor och tvåkronor, och därvidlag finns det ingen risk för att man genom nedsmältning kan utvinna silver med ekonomiskt gynnsamt resultat. Dels är silvervärdet i en enkrona inte mer än 98 öre och dels är det så svårt att genom nedsmältning få fram silver att det inte lönar sig att göra det. De skäl som fanns 1942 för att minska silverhalten i kronan finns alltså inte i dag, utan skälet är helt brutalt att penningvärdet sjunkit så mycket att det nominella värdet på myntet snart understiger silvervärdet. Sedan rätt många år har vi haft kopparnickelmynt i valörerna 10, 25 och 50 öre. Jag har inte så värst mycket emot dessa mynt. De är gedigna och på grund av att legeringen är mycket hård är de också mycket slitstarka. De behåller sin fräschör och präglingens pregnans. De nu föreslagna enkronorna och tvåkronorna skall inte vara gedigna utan pläterade. Det innebär att de skall bestå av en kopparkärna, på vilken skall ligga ett tunt lager av nickellegering. Det går inte att tekniskt utföra detta på sådant sätt att pläteringen täcker hela myntet utan om man tittar på myntet från sidan kommer man att se kopparkärnan. Det är oestetiskt och kommer minst av allt att ge ett gediget intryck. Som skäl för detta utförande anför man att automathandeln kräver det och att man inte kan få fram andra mynt av denna metall som kan användas i automaterna. Jag måste säga att det är ett mycket svagt argument för att införa nödmynt. Jag beklagar om riksdagen kommer att besluta om denna s.k. reform. Det är en reform i bakvänd riktning. Mynten kommer att se fula ut redan som nya och bristen på gedigenhet kommer att bli uppenbar för envar som tar dem i sin hand. De kommer fort att bli slitna, fläckiga och fula och de kommer att utgöra en dålig reklam för vårt land och vår svenska valuta. Jag yrkar bifall till reservationen, vilken innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Herr Turesson hoppades innerligt att riksdagen inte skulle besluta i enlighet med Kungl. Maj:ts proposition. Det skulle innebära, sade han, en reform i bakvänd riktning. När man läser motionerna undrar man huruvida det inte varit lämpligare om de hade väckts vid svearnas ting för tusen år sedan, ty då var onekligen den problematik aktuell som motionärerna för fram i dag. Herr Åkerlunds motion ömmar för myntet som »värdemynt», herr Turessons motion. ömmar för myntet som smycke. För tusen år sedan fanns faktiskt mycket goda grunder för att upp märksamma båda dessa funktioner. Guldoch silvermynt var. då helt enkelt metallstycken, där halt och vikt garanterades genom att man slog myntet. Att reagera mot en försämrad halt, som på den tiden infördes av många romerska kejsare, var helt naturligt för en god got lika väl som det skulle vara naturligt för oss att nu reagera mot att man hällde vatten i mjölken. Och mynten representerade då ett stort värde. Grävde man ned en kruka full med guldoch silvermynt på tunet, så hade man sin ålderdom garanterad, ansåg man i varje fall. : Det är denna metalltrygghet som herr Åkerlund eftersträvar. Han vill. kunna sätta oxeltänderna i pengarna och känna att det smakar ordentligt av silver. Gör det inte det säger han: Usch, nödmynt! Herr Turesson har liknande synpunkter på kvaliteten, men han är dessutom estet. För allt i världen, också den inställningen till myntet har gamla traditioner. Alla har inte varit benägna att gräva ned sina pund och spara dem för ålderdomen, utan 'somliga har velat hå dem till att hänga på sig själva eller sina kvinnor. I sådant fall vill man att de skall skramla och blänka bra. Gör de inte det säger man som herr Turesson nyss gjorde: Detta mynt uppfyller inte elementära estetiska krav. Tiden har emellertid löpt från både värdemynt och smyckemynt. Vårt ekonomiska utgångsläge borde tillåta oss; heter det i herr Turessons motion; att göra fina silvermynt. Visst skulle vi kunna bringa ett sådant offer åt vår status — jag tror att vi också från högerhåll måste erkänna att vårt land befinner sig i den ekonomiska situationen — men det: skulle vara oförnuftigt — sådana offer är det i allmänhet. : : Numera är mynten varken värdemynt eller smycken; de är helt enkelt skiljemynt, växel för sedlarna, småpengar som göres av metall därför att' nietall är slitstark. Myntverkets uppgift är att förse allmänheten med 'skiljemynt i till räcklig mängd och i ett utförande som folk trivs med och som uppfyller tekniska krav, t.ex. från automathandeln. Allt detta skall göras till en rimlig kostnad för staten. Härvidlag åberopar jag på nytt den politiska grupperingen och förklarar att detta är en synpunkt som inte minst vi inom högern borde vara tacksamma att man anlägger. Propositionen är ägnad att svara mot alla dessa krav som kan ställas på skiljemynt. Motionärernas yrkande går tvärtemot dem. De sätter den goda försörjningen i fara genom att fresta till hamstring, till nedsmältning och till export. De lägger fram förslag som innebär tekniska svårigheter för automathandeln, som bl.a. har en anordning som på elektrisk väg gör det mojligt att skilja mellan norska och svenska enkronor. Det sekundära yrkande som framföres i herr Turessons motion skulle göra detta outförbart. Resultatet bleve stora kostnader för omställning av dessa automater. Slutligen skulle de statusbetonade önskemålen betyda en väsentlig merkostnad för staten. Nu söker man bagatellisera dessa invändningar, men man är inte riktigt välinformerad.

Jag noterar så sent som ur den pålitliga tidningen Svenska Dagbladet för i går en notis: »Den schweiziska regeringen vidtog på måndagen drastiska åtgärder för att sätta stopp för den silverrush, som hotar tömma landet på småmynt. och nedsmältning av alla silvermynt sedan rapporter från flera länder — speciellt Västtyskland — berättat om stor utförsel av schweiziska silvermynt. ——-— småmyntexportörer har gjort vinster på upp till 36 Y.» Det är sådant man riskerar genom att arbeta med ett silvervärde som kan komma över det nominella värdet. Här talas om vad schweizarna råkat ut för i Västtyskland. För att tala tyska, uppmanar motionärerna till att man på nytt skall världen över tala om »die dummen Schweden». Så noterar jag också att herr Turesson menar att man nu har blandat ihop de svenska myntens metaller så finurligt, att hamstrare och nedsmältare förgäves göre sig besvär. Till skillnad mot herr Nordgren är herr Turesson inte med i bankoutskottet och har kanske därför inte uppmärksammat att vi där hört ett föredrag av myntdirektören, som har förklarat att en sådan »denaturering», som den tekniska termen tycks lyda, inte effektivt hindrar raffinering. — Vi känner kanske till ordet denaturering huvudsakligen från andra varor än metaller och vet hur mycken fiffighet som har visats i det sammanhanget — allt ifrån franskbrödsskivor och upp till mera sofistikerade apparater har kommit till användning för att göra det denaturerade åter användbart. På samma sätt försäkras det, att inte bara en »kökskemist» i all enkelhet, utan också ett stort företag mycket väl kan klara av att raffinera myntmetallen så att man får fram den i rent skick och sedan kan göra de penningvinster, som nu olika profitörer gör bl.a. på de schweiziska mynten. Det är alltså inte särskilt konstigt. Kostnaden för hanteringen uppges bli ungefär 2 öre per krona eller tvåkrona — då behöver inte övervärdet vara stort för att sådan kökskemi skall bedrivas eller för att den större industriella hanteringen skall komma till stånd inom eller utom landet. — Också på den punkten måste jag alltså notera att motionärerna icke var välinitierade.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

Herr talman! Det är klart att det är lätt att uttala sin uppskattning av ett anförande av den art som bankoutskottets ärade ordförande har hållit här. Innehållet var till en del sakligt, till en del innehöll det uttryck som det inte är så vanligt att höra i en högermans mun — uttrycken profit och profitörer kanske förekom litet väl många gånger. Dessutom noterade jag att talaren åberopade exempel som jag inte tycker är särskilt relevanta. I det historiska svepet, som gick tillbaka tusen år eller någonting sådant, förbisåg bankoutskottets ärade ordförande att det för tusen år sedan inte fanns några automater, varför det skälet, som nu anfördes, inte var relevant. — Jag tror inte heller att man kan, liksom de gamla goterna, spara mynt och gräva ned dessa för att ha dem till hands för sin ålderdom; deras situation kan inte jämföras med dagens — sparar man mynt i dag och låter dem ligga tillräckligt länge har man sannerligen ingen trygg ålderdom med hänsyn till penningvärdeutvecklingen! Jag vill också säga att jag har litet svårt att förstå varför herr Regnéll införde prydnadsmotivet såsom ett argument som han ville tillvita mig. Jag har veterligen inte, vare sig på mig själv eller på mina kvinnor, hängt några mynt! Slutligen skulle jag vilja säga att det var ganska onödigt att åberopa romerska kejsare för att få exempel på härskare som har fördärvat mynten. Vi behöver i vårt land inte gå längre tillbaka än till Görtz som ett avskräckande exempel. Om denna proposition går igenom, får vi i fortsättningen ännu aktuellare namn att anföra.

Herr talman! I den föregående debatten har vi lyssnat på många förespråkare för att de rikas ställning i det svenska samhället skall skyddas. En liten del av svenska folket kan naturligtvis mycket väl slå vakt om smycken och kalla ett mynt för ett nödmynt om legeringen förändras. Den motion som jag väckt och till vilken jag yrkar bifall behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 18. Den behandlar: de lågavlönades problem. Det är naturligtvis roligare att tala om dem som har pengar och som kallar pengar för nödmynt än att tala om de människor i detta land som är lågavlönade och verkligen lider nöd. Det skulle varit önskvärt att bankoutskottets ärade ordförande, som jag sätter högt värde på som en rättskaffens man, hade ägnat denna fråga mer uppmärksamhet än vad han förefaller ha gjort. Utskottsutlåtandet är inte bara magert — det är i allra högsta grad ett »nödmynt».

Jag är inte orolig bara för — som utskottet säger — »den osäkerhet som för närvarande präglar arbetsmarknaden bl a. till följd av den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet». Jag har nämligen haft i tankarna den arbetslöshet som vi hade före kriget och efter krisen på 1930 talet, och den vill jag icke ha tillbaka, ty det vore allvarligt för arbetskraften. Jag har också sagt ifrån att staten måste se till att rätten till arbete blir en rätt för alla medborgare i detta land.

Mot detta säger utskottet: »Åtgärder av den typ som sålunda föreslagits skulle vara av klart konfiskatorisk natur.

När en industri lägger ned verksamheten och folk ställs utan arbetsmöjligheter, innebär inte det för en egnahemsägare en konfiskation av kanske alla de medel som han under sitt liv kunnat spara ihop? När det gäller samhället är det ju ändå på det sättet att när det etableras en industri på en ort, så tvingas samhället bygga serviceanläggningar m.m. När industrin sedan slår igen, så innebär det ju för samhället och för de människor som skall leva kvar där en konfiskation av ganska allvarlig art. Det är märkligt att utskottet enhälligt ansett att åtgärder för att skydda arbetskraften och tillvarata samhällsintressena innebär konfiskation. Man blir inom utskottet litet förvånad över att sådana här frågor tas upp. När det gäller avstängningen gentemot diktaturstater vill jag säga att vi i detta sammanhang måste beakta vissa tendenser ute i världen och att det med hänsyn härtill är självklart att den svenska arbetskraften har rätt att skydda sina intressen gentemot främmande makt. När jag i min motion framhåller att vi inte bör importera utländsk arbetskraft, anför utskottet att den utländska arbetskraften har varit en värdefull tillgång för det svenska samhällslivet och för utvecklingen här i landet. Jag måste fråga: Kan det vara rimligt att ta in utländsk arbetskraft i vårt land och sätta in den i industrier som nästan är dömda att tyna bort?

Men man anser att denna arbetskraft bör tas in, eftersom den importen i första hand drabbar låglönegrupperna och eftersom alla som har högre inkomster kan skyddas. Det är ett cyniskt betraktelsesätt som utskottet anlägger, och man har tydligen den uppfattningen att dessa stora låglönegrupper är dömda att leva på livets skuggsida på samma sätt som de har gjort sedan urminnes tider och att det inte kommer att ske någon ändring av den situationen. När jag läste det enhälliga utskottsutlåtandet frågade jag mig: Har ingen av utskottets ledamöter läst arbetarrörelsens efterkrigsprogram? Det tillkom under andra världskrigets senare del. I det framhålles bl.a., att den värld vårt folk skall leva i sedan freden återställts måste i mycket bli en ny värld. Förkrigstidens ekonomiska system kommer inte att kunna lösa de problem framtiden ställer oss inför. Det gav upphov till ständigt återkommande kriser med arbetslöshet, produktionsinskränkningar m.m. Det står vidare att krigets anspråk tvingade olika länder att helt utnyttja produktionsmedel och arbetskraften. Man var också förvissad om att vid en återgång till fredshushållning kan man inte säkert vänta att rustningsproduktionen skall avlösas av en lika intensiv produktion för fredsbehov. Kris och stagnation har tidigare följt i krigets spår. Den första uppgiften för vår ekonomiska politik är att vid återgång till fredsekonomi förhindra kriser och massarbetslöshet. I detta program sägs också klart och tydligt ifrån, att en huvuduppgift för efterkrigstiden var att samordna den ekonomiska verksamheten till en planmässig hushållning, så att arbetskraft och materiella tillgångar stadigt utnyttjas för en effektiv produktion. En sådan samordning bör ske under samhällets ledning och med en sådan inriktning att enskilda intressen underordnas de mål som samfällt eftersträvas. Man sade även i detta sammanhang ifrån att man skulle söka klara medborgarnas möjligheter att kunna förbättra sina livsbetingelser och sin levnadsstandard. Man hade åtminstone under efterkrigstiden den uppfattningen att man skulle försöka åstadkomma att svensk företagsamhet präglades av ett mera demokratiskt synsätt. Man talade t.o.m. om industriell demokratisering.

Vi har väl också haft en känsla av att svensk industri aldrig haft så goda betingelser. Men i och med övergången till mera normala tider visar det sig att det s.k. enskilda näringslivet icke kan fungera under normal fredstid utan endast under ofärdstider, då ett ohämmat vinstintresse har högkonjunktur. I min motion har jag tagit upp en del av de problem som man möter i detta sammanhang.

Utskottet resonerar ungefär som om vi skulle ha ett statiskt samhälle, och det förefaller som om det inte lagt märke till att tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och andra resurser i dag står till förfogande. Det gäller nu för oss att för medborgarna i gemen utnyttja dessa resurser. Det har visat sig att arbetarrörelsens efterkrigsprogram har glömts bort. Man har, för all del, lyckats åstadkomma förändringar med avseende på det ekonomiska tänkandet hos grupper, som tidigare ansåg det vara självklart att också söka värna de lägre inkomsttagarnas rätt. När det gäller idéer rör det sig om krafter som tycks vara starkare än alla andra. Jag skulle vilja erinra om vad lord Keynes säger om den väntade utvecklingen. Han skriver bl.a. följande: »Socialekonomernas och de politiska tänkarnas idéer ha, både när de äro riktiga och när de äro felaktiga, större inflytande än man vanligen förstår. I själva verket är det föga annat som styr världen. Praktiska män, som tro sig vara alldeles opåverkade av varje intellektuellt inflytande, äro vanligen slavar under någon avliden socialekonom. Maktägande galningar, som höra röster i luften, destillera ut sitt vanvett från någon akademisk skriftställare, som verkat för några år sedan. Jag är förvissad om att man oerhört överdriver egendomsintressenas inflytande i jämförelse med idéernas gradvisa framträngande.

Man skulle väl med en fri översättning här kunna citera Östen Undéns uttalande i Juridik och politik, nämligen att »den gällande rätten kan, bedömd efter moraliska normer, befinnas mer eller mindre orättfärdig. Det är logiskt möjligt och i verkligheten icke ovanligt att högsta rätt blir högsta orätt.» Någonting av detta kan man spåra i det förhållandet att låglönegrupperna tycks vara en av Vår Herre eller någon annan inrättad in stitution, som man inte skall röra vid. De är för tid och evighet dömda till att leva under de villkor de en gång fått. När jag menar att samhället här måste gå in och försöka styra utvecklingen i rätt riktning, så är det därför att jag inte tror att vi kan fortsätta med att bevara klassamhället genom att förändra dess struktur men inte dess idémässiga innehåll och syfte. Den statliga utredning som vi fått visar en <maktkoncentration inom svenskt näringsliv som är oerhörd. Ett fåtal människor behärskar huvuddelen av de väsentliga industrier som har ett bestämmande inflytande över vår livsföring och över den svenska ekonomin. Svensk industri arbetar till huvudsaklig del med lejd arbetskraft och kollektivt hopsparade medel. I en sådan situation är det orimligt att ett fåtal människor skall bestämma över tusentals människors liv, vara och inte vara. Denna koncentration i jättestora nationella och internationella enheter medför endast att vi i fortsättningen måste räkna med kollektivt ägda företag och så stora enheter, att samhället måste träda in. Då säger man kanske som så, att vi inte kan komma ifrån de stora enheterna, och det håller jag med om. Men de stora enheternas mening måste ligga i att man utnyttjar resurserna för att åstadkomma vissa ingrepp som garanterar människorna möjlighet att leva vidare. Genom överflyttning av svenska industrier till andra länder kan vi få en situation där både svensk industri och vår arbetskraft kommer att underkastas de lagar som gäller i andra länder där den ohämmade kapitalismen finns. I veckans nummer av tidskriften Arbetsgivaren kan man läsa hur en skribent med stolthet förklarar att vi under det gångna året lyckades utrationalisera. 20 procent av arbetskraften och därmed pressa ned arbetskraftspri set, vilket varit nödvändigt. Vi är kanske också stolta över att ha en arbetslöshetsförsäkring som ger de utrationaliserade, som inte kan erhålla annat arbete, en ersättning på 800—900 kronor i månaden. De människorna tvingas emellertid att leva på en orimligt låg standard. På tal om löner vill jag erinra om att vi här i landet har ett statligt lönereglemente där lönerna i olika lönegrader varierar från något över 900 till över 10 000 kronor per månad. är det rimligt att inom staten, landstingen och kommunerna ha kvar en lönesättning som medför att låglönegrupperna tvingas leva under förhållanden som vi andra aldrig skulle acceptera? Även inom den privata industrin finns låglönegrupper med - mindre än 1000 kronors inkomst per månad och chefslöner som närmar sig 1 miljon kronor per år.

Jag läste i dagens nummer av Svenska Dagbladet en artikel, där det framhålles att vi alla bör ha rätt till en bostad. Jag ställer mig dock frågan om det inte vore rimligare att vi sade oss att alla grupper skulle ha rätt till inkomster som räckte till hyran för en ordentlig bostad. Men det är självfallet för mycket begärt att vi, som nu här i kammaren håller nattplenum, skall tänka på låglönegrupperna, ty dessa brukar vi aldrig annars tänka på, utan det är i regel dem som har det bättre ställt som vi gör något för. Vi talar om solidaritet men glömmer att visa solidaritet med låglönegrupperna. jag bara konstatera att vi har byggt över 100 000 bostäder under föregående år men att folk inte har råd att bo i dessa. Det finns enligt Svenska Dagbladet 150 000 lågavlönade i vårt land med en inkomst som ligger under 18000 kronor per år. I detta sammanhang uttalar Dagens Nyheter som sin uppfattning att det skall ges mer åt alla. Det är Bertil Ohlin som där har framträtt och menat att samhällets uppgift enbart är att sköta ambulanstjänsten när industriföretag går omkull. Herr talman! Jag anser att bankoutskottet borde ha ägnat dessa frågor lika stor uppmärksamhet som spörsmålet hur mycket silver som skall blandas in i den legering våra mynt är gjorda av. Men en estetisk syn på pengarna blir kanske det väsentliga för de människor som har mycket av dem. Det torde dock också vara ganska väsentligt att samhället fås att fungera på ett bättre sätt. Jag har i fullt medvetande om de betingelser under vilka riksdagen arbetar tagit tiden i anspråk för att säga några ord om ett problem, som berör låglönegrupperna. Jag har ansett att det icke är riktigt att konsekvenserna av samhällets problem i dag övervältras på låglönegrupperna. Man har icke sinne för de justeringar som är nödvändiga. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen nr 239 i denna kammare. Jag gör det med full vetskap om att det inte kommer att röna lika mycket intresse som frågan om kronan. Här gäller det ju människor som lider nöd och har det besvärligt, och sådana människor vill man ju helst inte se, i varje fall inte när man håller på med skatter, pengar och andra värden.

Herr talman! I de frågor som vi nu diskuterar har jag i mycket samma upp fattning som herr Lundberg, och jag kan därför uttrycka mig relativt kort, särskilt vid den här tidpunkten. Den grundfråga det gäller är hur man skall komma till rätta med de sysselsättningssvårigheter som drabbar många löntagare och oroar många fler. Enligt vår uppfattning är huvudlinjen för att lösa problemen att gå över till en helt ny näringspolitik som inte nöjer sig med att reparera redan inträffade skador utan i stället har som målsättning att förhindra att skadorna inträffar. I motionen nr II: 64 har vi utförligt redovisat vad vi anser vara nödvändiga delar av en sådan ny näringspolitik, och jag skall inte upprepa vad som finns skrivet där. Vi har i det sammanhanget också tagit upp de omedelbara åtgärder som krävs i dag för att undanröja den arbetslöshet och de samhällsekonomiska skador som redan finns. Motionen utmynnar i ett antal punktkrav, som delvis av formella skäl redovisats i form av yrkanden i olika följdmotioner. Till dem återkommer vi i olika sammanhang, när utlåtandena från de utskott till vilka de remitterats föreligger här i kammaren. Det delkrav, nr 1 av närmare ett tiotal, som av bankoutskottet behandlas i dess utlåtande nr 18, gäller vårt förslag om en lagstiftning om befogenhet för staten att, utan ersättning till ägarna, överta driften vid nedläggning av företag eller vid större avskedanden, till dess att andra arbeten eller omskolningsmöjligheter föreligger. Det handlar här givetvis inte om någon skyldighet för staten att överta nedlagda företag. Vi är inte några anhängare av linjen att nationalisera bankrutterade bolag. Vårt förslag syftar till en tillfällig åtgärd.

Herr talman! Då jag nu yrkar bifall till ett enhälligt bankoutskotts utlåtande förstår jag att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag fattar mig mycket kort. Herr Lundberg har i sitt mångordiga och engagerande anförande, fyllt av starkt patos, givit luft åt sina känslor. Han har sagt att han är missbelåten med bankoutskottets nödmyntsutlåtande. Herr talman! Alla de saker som åberopats, både av herr Lundberg och i det kommunistiska motionsparet, är föremål för den aktiva arbetsmarknadspolitik som vi för i vårt land. Alla de synpunkter som framkommit utreds i en eller annan form. Därför har utskottet menat att vi inte behövde vara så mångordiga i utlåtandet utan kunde hänvisa just till dessa saker. Jag skulle, herr talman, kunna detaljerat ta upp detta, men herr Lundberg har ju refererat och analyserat både sin motion och bankoutskottets utlåtande, och därför är det väl alldeles onödigt att jag upprepar vad utskottet har sagt. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman!

Och jag vill säga till herr Berglund, att när det gällde legeringen i våra mynt och estetiska synpunkter på myntens utseende, hade herr Regnéll lagt ned mer arbete och intresse än utskottet visat för de problem om gäller tiotusentals, ja, hundratusentals arbetare här i landet. Det är märkligt att vi här i riksdagen över huvud taget inte vill diskutera låglönegruppernas problem. Nu som alltid annars säger man: vi har ju en utredning, vi har en arbetsmarknadspolitik. Ja, jag skulle vilja fråga: Tror herr Berglund att han skulle vilja leva på 700—800 kronor i månaden och klara både hyra och andra utgifter för familjen? Jag tror det inte. Eftersom de flesta av oss är i den situationen att vi har vida större inkomster än låglönegrupperna, visar vi ett förstrött intresse i denna fråga. Det är det jag har protesterat mot i detta sammanhang. Det kan inte vara rimligt att samhället bara skall vara ambulansförare och sjukvårdare åt den privata företagsamheten, när så ringa personlig insats görs från storindustrins sida gentemot arbetskraften. Vi kan aldrig lösa de problem som vi här diskuterar med mindre än att samhället också känner ansvar gentemot de bredare folklagren, som har rätt att få lön, inte bara nödhjälp. Samhällsinflytandet inom industrin måste stärkas.

Herr talman! Man har gjort mig uppmärksam på att herr Regnéll inte har deltagit vid bankoutskottets behandling av detta ärende. Jag hade nr 19 av bankoutskottets utlåtande uppslaget, som finns i samma häfte, och därunder stod herr Regnélls namn. Jag vill ha det antecknat till protokollet, eftersom jag nämnde honom i mitt föregående anförande. Han är alltså oskyldig till de något dubiösa uttalanden som bankoutskottet har gjort i sin motivering för att avslå vår motion. Jag vill emellertid också påpeka, ehuruväl varje läsare av protokollet kommer att märka det, att herr Berglund inte på något sätt i sak har argumenterat för bankoutskottets uppfattning. Han har inte svarat på de frågor som har ställts i debatten. Enligt min mening borde en talesman för ett utskott ha till uppgift att besvara frågor. Annars är det rätt meningslöst att över huvud taget ha någon debatt här i riksdagen.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Hermansson korrigerade sig själv på denna punkt. Jag var litet förvånad över att jag både av honom och av herr Lundberg ställdes som ansvarig för en del formuleringar i utskottsutlåtandet. De talade också om den bristande uppmärksamhet som utskottet hade ägnat ärendet. Man tycker kanske att deras egen uppmärksamhet då kunde ha sträckt sig dithän att de hade sett vem som undertecknat utlåtandet. Detta är i och för sig en bagatell, och efter herr Hermanssons beriktigande hade jag inte behövt gå upp, om han inte hade talat om de »dubiösa formuleringarna» i utskottets utlåtande och på något sätt antytt att jag kanske inte var alldeles solidarisk med dem. På den punkten får det inte råda något tvivel. Fast jag inte varit med om att utforma utskottsutlåtandet, ansluter jag mig helt till vad där står. Jag tycker att avvägningen är lämplig och formuleringarna goda och instämmer alltså till fullo i utskottets hemställan att riksdagen måtte avslå de här aktuella motionerna.
Herr talman! Jag anser mig då naturligtvis tvungen att ta tillbaka min ursäkt till herr Regnéll, eftersom han helt och hållet ställer sig bakom vad som står i bankoutskottets utlåtande. — Om hans namn står inunder detta eller inte spelar alltså mindre roll i detta sammanhang.

Herr talman! Utskottet erinrar om att motioner med samma yrkande som i motionen II:64, alltså om en samordning av den statliga företagsgruppen genom ett eller flera förvaltningsbolag, väcktes redan till fjolårets riksdag. Det stämmer. I fjol avstyrkte bankoutskottet motionen med motiveringen att man borde avvakta de initiativ, som skulle kunna tas av regeringen. Nu har regeringen efter det att årets motion inlämnades tillkallat en delegation för att behandla frågan om den statliga företagspolitiken. Bankoutskottets inställning tycks vara att vad far gör, dvs. vad regeringen gör, alltid är rätt och det enda möjliga. Tyvärr har far varit mycket långsam av sig i det fallet och dröjt flera år med att bara tillsätta en utredning. Regeringen borde ha kunnat handla för länge sedan i denna fråga. Jag skall emellertid inte klaga, när vi motionärer sent omsider fått åtminstone första delen av vårt förslag bifallen. Jag hoppas bara att det inte skall dröja alltför länge, innan utredningen framlägger sina förslag, att de är vettiga och att regeringen lägger fram sin proposition därefter. Det finns en borgerlig synpunkt i denna fråga, och den tycks vara begränsad till att de borgerliga partierna inte har någon representant med i den av statsrådet Wickman tillkallade delegationen. Men i varje fall finns ju en gammal välkänd högerman med, nämligen numera generaldirektören, förre partisekreteraren och förre riksdagsmannen Gunnar Svärd. Denne har väl ändå inte helt socialiserats genom sin nya anställning utan behållit något av sin borgerliga ideologi. De borgerliga partierna har inte förut visat något större intresse för frågan om en effektivisering av de statliga företagen, och de förefaller inte ha det nu heller. Jag är förvånad över att de inte vill ha med samtliga i riksdagen representerade partier, om syftet verkligen skulle vara att skapa en kommitté med parlamentarisk förankring. Herr talman! Jag anser att riksdagen direkt borde ha begärt ett förslag från regeringen om en samordning av de statliga företagen genom ett förvaltningsbolag, men jag avstår i detta läge från att ställa något yrkande.
Herr talman! I detta ärende har utskottet kunnat konstatera, att motionärernas önskemål i långa stycken är uppfyllda. Det är då fullt konsekvent att detta utsäges av utskottet och att man därför avslår de motioner, som yrkar på ett agerande av det slag som redan har kommit till stånd. Det återstår endast ett detaljönskemål och det är att den kommitté som nu tillsatts skulle haft parlamentarisk förankring. Det önskemålet gäller inte bara i denna fråga utan i många andra sammanhang, där vi tycker oss märka en tendens till att man övergår till utredningar inom departementen eller inom kretsar av personer, där de politiska partierna inte blivit tillfrågade om vilka representanter de skulle önska. Detta kan innebära en försvagning av riksdagens ställning, en minskad möjlighet för oss som enskilda riksdagsmän att få informationer på ett tidigt stadium. Detta är bakgrunden till att den borgerliga majoriteten i utskottet har hemställt om att riksdagen i anledning av motionerna skulle ge till känna vad utskottet anfört beträffande önskemålen om parlamentarisk representation.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

Herr talman!

Herr talman! Herr Hermansson har frågat, om jag vill medverka till »generösare praxis» när det gäller att acceptera andra identitetshandlingar än pass för beviljande av inresa till Sverige. Enligt gällande bestämmelser är nordbor befriade från skyldighet att ha passhandling. Övriga utlänningar som kommer till Sverige skall ha hemlandspass eller annan legitimationshandling av visst slag. Som sådan annan legitimationshandling gäller identitetskort för medborgare i ett antal europeiska länder, vissa nordiska främlingspass och vissa resedokument för flyktingar och statslösa personer. Dessutom har statens utlänningskommission möjlighet att godta även andra legitimationshandlingar. I kommissionens praxis godtas generellt en rad olika sådana handlingar. Efter prövning i det enskilda fallet har kommissionen härutöver godkänt olika slags handlingar som har ansetts styrka innehavarens identitet. Enligt min mening kan det med fog sägas att vår praxis i detta avseende är generös från allmänt humanitära synpunkter. Den står sig också gott vid jämförelse med övriga europeiska stater.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Orsakerna till att jag tagit upp frågan är flera. Det har under den senaste tiden förekommit några fall där personer vägrats inresetillstånd. I motiveringen förefaller att ha ingått att de saknat pass. Däremot har de varit försedda med andra legitimationshandlingar. Om Förenta staternas krig mot Vietnam och över huvud taget dess aggresiva imperialistiska politik fortsätter, måste man räkna med att ett ökat antal amerikanska medborgare fråntas sina pass på politiska grunder. Vi har redan sett några exempel på detta. Det kan aldrig vara ett rimligt skäl att neka dem inresa till vårt land. Det finns också människor av zigensk härkomst, som brutalt drivs från land till land och som ofta saknar pass. Det ursprungliga syftet med ett pass är ju att vara en identitetshandling. Detta har senare förvandlats till att bli ett slags godkännande av människor från en statsmakts sida. Jag menar att det avgörande är att en människas identitet kan styrkas för behandlingen av visumärenden o.d. Detta kan sedan ske genom olika typer av handlingar. Det finns emellertid ett problem som har direkt samband med behandlingen av ansökningar om inresetillstånd till Sverige. Utlänningskommissionen förefaller att ha som praxis att inte på något sätt motivera sina beslut, när den avslår en begäran om visering. Kan det vara rimligt? Bör inte den vars begäran om inresa till Sverige avslås ha rätt att få reda på orsaken till avslaget? Allt tal om att detta väsentligt skulle öka kommissionens arbetsbörda tycker jag är undanflykter. När det gäller visumärenden måste det enda rimliga vara, att avslag får ges endast på speciella, klart angivna grunder, som kommis sionen i varje enskilt fall måste hänvisa till. Jag vore mycket tacksam, om inrikesministern kunde anlägga några synpunkter också på denna senare fråga som jag här tagit upp beträffande utlänningskommissionens praxis.
Herr talman! Den fråga som herr Hermansson tog upp sist i sitt anförande blir vi i tillfälle att diskutera senare — jag hoppas redan under årets riksdag eftersom vi i departementet arbetar på en proposition om principerna för vår utlänningspolitik. Där kommer vi att ta upp en rad problem av det slaget. Beträffande handlingar som möjliggör inresa till Sverige har jag här en förteckning omfattande 14—15 punkter, men med hänsyn till denna debatts karaktär — svar på en enkel fråga — skall jag inte läsa upp den förteckningen utan överlämnar den till herr Hermansson senare.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för inrikesministerns besked att vi senare kan återkomma till den andra fråga som jag tog upp i mitt anförande. Jag tycker emellertid att det vore skäl i att regeringen snarast såg på denna praxis och om så erfordras också gav ändrade instruktioner till utlänningskommissionen om ändring. Det dyker nämligen upp sådana här fall, där människor inte kan få besked om orsaken till att begäran om inresevisum avslagits. Och jag tycker det är ett rimligt krav som en sökande kan resa att han verkligen skall få reda på orsakerna till ett avslag. Jag tror alltså att det är nödvändigt att man snarast undersöker frågan och vidtar åtgärder som kan: leda till en
Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig, om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att hjälpa de 11000 värnpliktiga som enligt aktuella tidningsuppgifter efter sin utryckning i april ej beräknas kunna få arbete. Under våren 1968 slutar ca 35 000 värnpliktiga sin tjänstgöring. Därav rycker cirka 30 000 ut i slutet av april. Av dessa beräknas drygt ?/s återgå till tidigare sysselsättning eller fullfölja redan påbörjad eller planerad utbildning. För de övriga har som jag redogjorde för nyligen i denna kammare en rad åtgärder vidtagits för att ordna arbete och sysselsättning. Sedan början av januari 1968 lämnas sålunda kollektiv och enskild information till de värnpliktiga om vilka möjligheter som står till buds vid utryckningen. I anslutning härtill har 15 000 arbetsgivare informerats. Under mars och april kommer platsackvisition att bedrivas hos cirka 30 000 arbetsgivare. För att vidga de värnpliktigas utbildningsval anordnas inom <arbetsmarknadsutbildningen ett stort antal kurser. Förutom de pågående 1200 kurserna planeras ytterligare 1 100 kurser med nära 250 olika yrkesinriktningar. Väntetider kan undvikas genom kontinuerlig intagning. Skolöverstyrelsen ordnar dessutom 33 kurser. Även inom det ordinarie utbildningsväsendet tillämpas i viss utsträckning kontinuerlig intagning. Möjligheterna att delta i arbetsmarknadsutbildningen har vidare ökat genom regeringens beslut att sänka åldersgränsen för utbildningsbidrag till 20 år för dem som tidigare haft förvärvsarbete.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

Av tidningsuppgifter och av kontakter som jag haft har framgått att utsikterna för dem att få sysselsättning ter sig ganska mörka. Dessutom kommer i maj en rätt stor grupp studerande ut på arbetsmarknaden och konkurrerar också de med dessa värnpliktiga om de inte dessförinnan fått arbete. I den region som jag personligen har god kännedom om är läget besvärligt. Jag har sett uppgifter om att ungefär 33 procent av de värnpliktiga i området nu saknar arbete. Situationen är alltså allvarlig. Jag noterar såsom positivt de åtgärder som arbetsmarknadsverket vidtagit och de informationer som lämnats. Vad jag egentligen därutöver skulle ha önskat är att de som nu genom sin värnplikt gjort en betydelsefull insats för samhället vore berättigade till arbetslöshetsersättning, om de inte får ett meningsfullt arbete. Denna möjlighet föreligger väl inte med de arbetslöshetsförsäkringar vi nu har, men om det ginge att skapa förutsättningar för en sådan ersättning vore det värdefullt. Det är ju ändå ett arbete — även om det inte är välavlönat — att vara värnpliktig. De värnpliktiga gör en betydelsefull arbetsinsats ur samhällets synpunkt, och jag skulle därför vilja höra hur inrikesministern ser på saken.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man i denna diskussion också erinrar sig att under sommarmånaderna ungefär lika många unga pojkar rycker in. Ofta finns de redan ute på arbetsmarknaden eller också är de just färdiga med sin skolutbildning. Beredskapen är nu så hög som den någonsin har varit när det gäller att bistå dem som inte redan vid utryckningen har sina arbeten klara. Det tycks mig viktigast att de, om de inte har arbete ordnat, får möjligheter att komplettera sin tidigare yrkesutbildning eller genomgå omskolning till annat arbete, som ger större förutsättningar att vinna sysselsättning. Det är därför vi har ansett oss böra sänka den ålder, vid vilken man kan erhålla utbildningsbidrag från arbetsmarknadsstyrelsen — bestämmelserna är ju ganska generösa — till 20 år. Därmed räknar vi med att fånga in praktiskt taget alla som rycker ut i den mån de behöver sådant stöd.
Herr talman! Det är gott och väl med denna sänkning av åldern, men jag skulle gärna ha sett att man också givit dem möjlighet att få räkna värnpliktstiden såsom arbete. Jag förutsätter att detta med den arbetslöshetsförsäkring vi nu har är omöjligt, men jag hoppas att när vi — snart nog är mitt önskemål — får en mera allmän arbetslöshetsförsäkring skall också värnpliktstiden räknas som intjänandetid för sådan försäkring. Inrikesministern har säkert rätt i att man kan förvänta sig att sommarmånaderna ger flera tillfällen till arbete. Just i de regioner som jag har god kännedom om blir emellertid skogsbrukets intensitet nu mindre på grund av den konjunktur som råder, och det kommer att göra sysselsättningsförhållandena särskilt allvarliga.
Herr talman! Jag förmodar att herr Jönsson i Ingemarsgården har uppmärksammat det tal som jag hade anledning att hålla förra lördagen. I det yttrade jag att det bör vara möjligt att i en allmän trygghetsförsäkring, som vi ser fram emot, också föra in grupper som i dag inte omfattas. Till dessa grupper räknar jag också unga människor som slutar sin utbildning.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig när regeringen ämnar vidta åtgärder beträffande sysselsättningen i trakterna kring Vindelälven såsom rekommenderades i det av riksdagen hösten 1967 godkända utlåtandet av allmänna beredningsutskottet om utbyggnaden av Vindelälvens vattenkraft. Lokaliseringspolitiska insatser har under flera år vidtagits i vindelälvsområdet. Under åren 1964—1967 fick 15 företag i området stöd dels genom statskommunala beredskapsarbeten, dels genom statligt lokaliseringsstöd. Den sammanlagda investeringskostnaden uppgick till närmare 9 miljoner kronor. Strävandena att lokalisera nya och utbygga redan befintliga före tag inom området fortsätter. Det är inte möjligt för mig att redogöra för de enskilda projekt som vi för närvarande arbetar med.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Det är självklart att bygden vid Vindelälven inte är den enda som har stora bekymmer för sysselsättningen. Det finns kanske områden som har det ännu svårare. I de två socknarna Sorsele i Västerbottens län och Arjeplog i Norrbottens län är läget emellertid särskilt allvarligt. Att jag frågat just om åtgärder för detta område inom avfolkningsdelen i Sverige beror på att den mångåriga debatten med anledning av älvens planerade utbyggnad resulterat i bl.a. det utlåtande i fjol höst, vari vattenutbyggnaden betecknas som i dagens läge icke lönande. I samband med riksdagens behandling av frågan skrevs det om motsvarande åtgärder. Nu har debatten fortsatt och infekterats av vissa osakliga utsagor om de fördelar en utbyggnad skulle ha medfört och om regeringens möjlighet att i alla fall nu ta ställning för älvens utbyggnad. Givetvis kan icke älvens vattenkraft utbyggas. Man placerar inte 1 miljard kronor utan förräntning på det sättet. Ansvaret för landets hushållning tillåter inte utbyggnad av älven. Vi måste använda statens medel på ett bättre sätt. Dels förräntar sig som sagt inte det insatta kapitalet, dels spolieras vid en utbyggnad ett oskattbart värde och det kapital, den hårdvaluta som en outbyggd älv utgör i dagens läge och för framtiden. Därtill kommer att avfolkningen i en bygd som beröres av kraftverksbyggen accelererar i snabbare tempo efter en utbyggnad; det visar erfarenheten. Dessutom skulle utbyggnaden vara en åt gärd, som kommer för sent — ty arbetet behövs nu — och skänka föga arbete åt dem som bor i trakten och fråntaga många deras framtidsutsikter och deras arbete och till och med deras hem. Detta är ju upprepning av fakta — men det tycks behövas sådan upprepning, ty det finns en propaganda för utbyggnaden i dag som glömt all saklighet och arbetar med halvsanningar och förvridningar av fakta. Därför väntar vi på att regeringen handlar. Lika visst som det inte bär sig att spoliera ännu en älv, lika visst kan en kunnig och framsynt regering råda bot på missförhållandena om den lägger manken till. Jag tycker att statsrådets svar vittnar om att den kommer att göra det; han säger i slutet av svaret att man för närvarande arbetar med en del projekt. Det gläder mig mycket, och jag tror att det skall ge resultat.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat mig, om jag är beredd att i anledning av den betydande arbetslösheten bland byggnadsarbetarna medge dels att småhusbyggande får ske utanför bostadsbyggnadsplanen på orter med arbetslöshet och liten tilldelning av lägenheter, dels att oprioriterat byggande får ske i ökad utsträckning. I årets statsverksproposition har föreslagits att bostadsbyggnadsplanen för år 1968 skall omfatta 95 000 lägenheter eller 5 000 fler än föregående år. Denna plan är att betrakta som en minimiplan som bör utvidgas om utvecklingen av samhällsekonomi och arbetsmarknad gör det möjligt. I nämnda proposition har också föreslagits att riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj:t att i så fall besluta om ökning av det statsbelånade byggandet. Kvoten för bostadsbyggande utan statligt stöd har genom beslut den 8 mars 1968 ökats från 3 200 till 5 200 lägenheter. Detta innebär en ökning av den föreslagna bostadsbyggnadsplanen till 97 000 lägenheter. Det privatfinansierade bostadsbyggandet avser till stor del småhus. Fördelningen av kvoten görs med beaktande av behovet av sysselsättning för byggnadsarbetarna. Vad gäller det oprioriterade byggandet vill jag erinra om att dispens från investeringsavgiften har beviljats i betydande utsträckning av arbetsmarknadsskäl. Hänsyn till arbetsmarknadsläget kommer även fortsättningsvis att tas då sådana dispensfrågor behandlas.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

Arbetslösheten inom byggnadsfacket uppgick i februari till 17 515 personer, och det är ju en betydande siffra. Jag har med tillfredsställelse noterat att statsrådet sagt att man nu ökar byggandet med 2000 lägenheter på den kvot som inte har statligt stöd. även om jag hälsar detta med tillfredsställelse är ökningen knappast tillräcklig med hänsyn till den rådande arbetslösheten. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha varit beredd att öka även den betydande statsfinansierade kvoten. Bostadsbyggnadsplanen är, som statsrådet också framhållit, en minimiplan och därför borde den kunna ökas i det aktuella läget. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Vi har via bostadsstyrelsen fördelat 90000 av de till riksdagen föreslagna 95 000 lägenheterna. Vi överväger för närvarande, om vi skall kunna ge bostadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen besked om att de under alla omständigheter bör upprätta en preliminär plan för fördelningen av ytterligare 5 000 lägenheter, som vi räknar med att riksdagen kommer att bevilja. Det betyder att dessa byggen kan komma att igångsättas under de närmaste månaderna. Vi öÖöverväger också om vi skall kunna öka igångsättningen utöver denna ram. Herr Dahlgren kan alltså vara alldeles förvissad om att det just beträffande byggnadssektorn pågår överläggningar om hur mycket som skall göras i syfte att förbättra sysselsättningsläget.
Herr talman! Efter statsrådets ytterligare klarläggande tycker jag att jag har anledning att tacka för ett tillfredsställande svar. Jag hoppas mot denna bakgrund att man verkligen skall kunna komma fram till en lösning av problemet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag är beredd att ta initiativ till förenkling av ansökningshandlingarna för bostadslån. Ansökning om statligt bostadslån skall i huvudsak innehålla uppgifter för bedömning av bostadshuset som kreditobjekt och för beräkning av låneun derlag och pantvärde. De regler som regering och riksdag har fastställt för denna beräkning är utformade så, att största möjliga hänsyn skall kunna tas till variationer i fråga om husens utförande. Syftet härmed är att reglerna inte skall verka styrande i fråga om val av hustyp, byggnadsskick m.m. Skall detta syfte vinnas måste lånsökande lämna en ganska detaljerad beskrivning av huset och av de beräknade kostnaderna med fördelning på olika poster. För dem som kontinuerligt bedriver byggnadsverksamhet torde iordningställandet av ansökningshandlingarna inte vara särskilt betungande medan det som en engångsåtgärd kan vålla vissa svårigheter för exempelvis en egnahemsbyggare. Den som söker lån för nyeller ombyggnad av ett egnahem torde emellertid i de flesta fall kunna få hjälp med detta arbete av den som anlitas för projekteringen eller utförandet av byggnadsarbetena eller av förmedlingsorganet. I anslutning till de nya bostadslåneregler som trädde i kraft vid ingången av detta år har bostadsstyrelsen utarbetat nya blanketter för låneansökningar. Så snart tillräcklig erfarenhet av det nya lånesystemet vunnits torde styrelsen komma att pröva möjligheterna att göra blanketterna enklare. En sådan prövning ingår som ett led i det arbete som fortlöpande sker inom styrelsen i syfte att förenkla arbetet med låneärendena. Något särskilt initiativ i frågan från min sida anser jag inte behövligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag har i min hand blanketter för sökande av statligt bostadslån, och jag må säga att jag i likhet med många andra finner dessa blanketter vara synnerli gen svårbegripliga och besvärliga att ifylla. Det förekommer t.o.m. att betrodda och väl beprövade byggmästare inte har möjligheter att ifylla en sådan blankett på ett tillfredsställande sätt. även om jag tror att inrikesministern säkerligen har sett sådana blanketter, skulle jag ändå vilja lämna honom en dylik blankett för studium, t.ex. en blankett för beräkning av låneunderlag och pantvärde. Jag är självfallet lekman på området, och jag är medveten om att jag kanske inte direkt kan bedöma vilka uppgifter en sådan blankett skall innehålla. Men en sak vill jag ändå framhålla i detta sammanhang, nämligen att blanketten bör kunna vara utformad på ett så lättfattligt sätt att en byggmästare som är känd för att vara en duktig yrkesman skall kunna fylla i den utan några som helst svårigheter. Jag tar dock slutligen fasta på det besked jag fått i svaret, nämligen att man när erfarenheter har vunnits av det nya lånesystemet kommer att pröva möjligheten att förenkla dessa blanketter, en uppgift som tillkommer bostadsstyrelsen. Jag hoppas att även inrikesministern kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig när det kan förväntas att de nya anvisningar för bostadslån för jordbruksfastigheter utfärdas som aviserades i interpellationssvar den 8 december 1966. Bostadsstyrelsen har utfärdat nya sådana anvisningar som trädde i kraft vid ingången av detta år. Innehållet i anvisningarna ansluter sig nära till de synpunkter på denna lånefråga som jag framförde i det nämnda interpellationssvaret.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

Jag vill understryka angelägenheten av att den myndighet som skall handlägga ärenden av detta slag på länsplanet i god tid innan en författning träder i kraft får kännedom om vad författningen kommer att innehålla. Inrikesministern sade att de nya anvisningarna nära ansluter sig till de synpunkter som framfördes i det interpellationssvar som jag fick 1966. Det var då fråga om att man skulle ta mera hänsyn till de rent sociala skälen, de skulle väga tyngst. Den jordpolitiska bedömningen skulle inte komma med i så stor utsträckning. Jag vill rent allmänt understryka nödvändigheten och betydelsen av att man ser positivt på långivningen när det gäller detta slag av bostäder, eftersom det blir ganska många sådana lediga och det finns all anledning att uppmuntra människorna att använda dem. Det finns skäl för det i dessa bostadsbristens dagar.
Herr talman! Jag vill bara komplettera mitt svar med det beskedet, att blanketterna fastställdes av bostadsstyrelsen under oktober och november må nad i fjol och skickades ut till länsbostadsnämnderna och förvaltningsorganen i början av december 1967. Uppgiften har alltså förelegat sedan några månader.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat, om jag finner det möjligt att tillgodose de till Sverige rekryterade utländska läkarnas önskemål om en placering i svensk sjukvård som underlättar fortsatt specialistutbildning. Fru Kristensson torde med sin fråga närmast syfta på de grupper av tjeckoslovakiska och bulgariska läkare som anlänt till Sverige under hösten och vintern. Enligt de med Tjeckoslovakien och Bulgarien träffade överenskommelserna om dessa läkare skall deras tjänstgöring i Sverige innebära en fortsatt vidareutbildning och äga rum vid sådana centrallasarett och normallasarett, som är godkända av de svenska myndigheterna för specialistutbildning. Av de sammanlagt 54 tjeckoslovakiska och bulgariska läkare som redan börjat arbeta vid svenska sjukhus har 26 placerats vid centrallasarett och 22 vid normallasarett eller motsvarande, varjämte 6 placerats vid undervisningssjukhus. Jag vill understryka att samtliga dessa sjukvårdsinrättningar är väl utrustade och försedda med kvalificerade läkare. Enligt det förslag om läkares vidareutbildning som socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet nyligen lagt fram kommer specialistutbildningen även i framtiden att till största delen bedrivas vid just sådana centraloch normallasarett, varom här är fråga. Vid utplaceringen har nämnden för utländska läkare tagit största möjliga hänsyn till vederbörande läkares inriktning och — i den mån det låtit sig göra — även sökt tillgodose de önskemål som läkarna fört fram. De flesta läkarna har också förklarat sig vara nöjda med sin placering. Jag vill slutligen med eftertryck påpeka att några »löften» om tjänstgöring vid andra sjukhus än centraloch normallasarett aldrig har getts från svensk sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är alldeles rätt gissat att jag med min fråga avsåg just de grupper av tjeckoslovakiska och bulgariska läkare som i höstas anlände till Sverige. Såvitt jag har kunnat finna är det högt utbildade och i många fall internationellt kända läkare och forskare, som kommit hit till landet med förhoppningen att här få en ordentlig vidareutbildning inom sin specialitet och även kunna samarbeta med svenska forskare på området. Det är många gånger läkare som på flera år egentligen inte sysslat med allmän akutsjukvård utan som har fördjupat sig inom sitt specialområde. De kanske inte heller är tillräckligt allround för att kunna tjänstgöra som läkare på de mindre sjukhus, där de blivit placerade, och för att kunna göra den nytta i svensk sjukvård som det är angeläget att de gör. De känner då otillfredsställelse över att inte få syssla med uppgifter som de är specialutbildade för. I och för sig kan dessa läkare anses vara överkvalificerade för de arbetsuppgifter de fått i Sverige samtidigt som de kanske inte är tillräckligt kvalificerade för att sköta det arbete som de blivit satta på. Statsrådet säger att såvitt han har sig bekant har placeringarna varit lycka de, och läkarna har förklarat sig nöjda. Jag tror mig veta att statsrådet fått åtminstone en skrivelse i ärendet från ett mindre sjukhus, där man beklagar sig över att placeringen av dessa läkare varit mindre lyckad. Jag har dessutom erfarit att man även på andra håll anser att placeringarna inte varit lyckade. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tror att den besvärliga situationen bottnar i att man inte från början haft riktigt klart för sig vart man syftade med importen av dessa läkare. Syftade man till att läkarna skulle få fortsätta sin specialistutbildning här i landet, eller syftade man till att försöka avhjälpa läkarbristen i vårt land? Jag tror alltså att det är denna oklarhet som har vållat komplikationerna, och jag skulle vilja uttrycka önskemålet att man i fortsättningen, när man överväger ytterligare import av utländska läkare, klargör premisserna.
Herr talman! Fru Kristensson frågade vart vi syftat med importen — om vi i första hand ville medverka till att dessa läkare skulle få möjligheter till vidareutbildning eller om vi främst syftade till att de skulle göra insatser i den svenska sjukvården. Jag vill svara att det självfallet rör sig om ett både— och. Jag tror att detta i sig självt innesluter ett värde — vi har fått goda och kvalificerade läkare till Sverige, som i fortsättningen kommer att kunna göra värdefulla insatser inom svensk sjukvård. Jag har med tillfredsställelse noterat, herr talman, att fru Kristensson i varje fall inte i sitt inlägg nyss hävdade att vi från svensk sida skulle ha medverkat till någon felaktig information av dessa läkare. Jag har tidigare haft tillfälle att starkt understryka att så inte är fallet. I mitt svar har jag sagt att såvitt vi kan finna är de allra flesta läkarna tillfredsställda med den placering de fått. Jag tror också att när dessa läkare väl har funnit sig till rätta i Sverige kommer de — jag har sagt det förut — att göra värdefulla insatser. Skulle någon läkare inte finna sig till rätta här i Sverige — orsakerna kan naturligtvis vara många, fru Kristensson — står det ju vederbörande fritt att återvända hem.
Herr talman! Det är klart att det alltid blir omställningsproblem när man kommer till ett nytt land, vilket i och för sig kan vålla svårigheter. Men jag har inte den uppfattningen att förhållandena rent allmänt är så tillfredsställande som herr statsrådet påstår; jag skulle naturligtvis vara glad om situationen var tillfredsställande. Det är möjligt att det kommer att bli bättre så småningom, men jag vidhåller att det för närvarande råder svårigheter. Statsrådet talade om ett både—och, som i sig självt skulle vara värdefullt. Jag är emellertid inte säker på att det förhåller sig så. Obestridligen har man givit läkarna uppfattningen att det härvidlag gällde att vidareutbilda sig inom det egna specialområdet. Samtidigt har man — det är statsrådet medveten om — försökt ge den svenska allmänheten uppfattningen att syftet med importen var att söka avhjälpa läkarbristen i landet.

Herr talman! Fru Kristensson påstår nu att vi har talat med dubbel tunga. Så förhåller det sig inte, fru Kristensson. Jag har tidigare påpekat — låt mig upprepa det nu — att bl.a. ordföranden i nämnden för utländska läkare, professor Hamberger, samt en representant för socialstyrelsen har besökt både Prag och Sofia och haft överläggningar med berörda myndigheter om villkoren för läkarnas tjänstgöring i Sverige. Härutöver har det förekommit skriftväxling mellan de svenska och de tjeckoslovakiska respektive bulgariska myndigheterna. De svenska synpunkterna, såsom de uttrycks i avtalen, har därvid blivit helt klarlagda, och varje möjlighet till missförstånd borde vara utesluten. För säkerhets skull har jag tagit med mig avtalen, som jag ber att få överlämna till fru Kristensson, så kan hon själv läsa dokumenten.
Herr talman! Jag skall inte fortsätia detta meningsutbyte längre; jag vill bara konstatera att statsrådet i det frågesvar jag har fått säger att tjänstgöringen skulle innebära en vidareutbildning. I det interpellationssvar som gavs i början av året i en vidare fråga yttrade herr statsrådet att syftet med denna import var att försöka att något avhjälpa den besvärande läkarbristen. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i ärendet.
Herr talman! Får jag bara till protokollet notera att dessa läkare självfallet kommer att göra insatser av stort värde för svensk sjukvård och därmed medverka till att i många avseenden förbättra sjukhusens situation på enskilda punkter.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat socialministern vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras i syfte att bättre tillgodose vårdsektorns behov av arbetskraft under rådande arbetsmarknadssituation. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsförmedlingen och yrkesvägledningen beaktar i sin rådgivningsverksamhet självfallet den fortsatta efterfrågan på vårdpersonal. Den starka ökning av omskolningsverksamheten som har ägt rum i vinter har möjliggjort ökat utrymme också för vårdyrkesutbildning. Under budgetåret 1966/67 deltog cirka 5 000 personer i sådan utbildning, och under innevarande budgetår beräknas deltagarantalet stiga till 7 000. Under nästa budgetår beräknas vårdyrkesutbildningen öka ytterligare. Inom arbetsmarknadsutbildningen introduceras successivt nya typer av utbildning. Sålunda har t.ex. ordnats introduktionskurser för vårdyrken, deltidskurser för grundutbildning för sjukvårdsbiträden och försökskurser för 5300 dagbarnsvårdare. Som exempel på nya kurser under planering kan anföras preparandkurser i teoriämnen för undersköterskor som önskar vidareutbildning, utbildning av yrkesstädare samt orienteringskurser på storhushållsområdet. På informationsområdet kan nämnas att det i flertalet län finns särskilda samarbetsgrupper med uppgift att verka för ökad vuxenutbildning inom vårdområdet. Under år 1967 har vidare bildats en arbetsgrupp med representanter för arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen och kommunförbunden med syfte att intensifiera informationsoch reklamverksamheten för rekrytering av personal och elever till vårdområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Under de senaste åren har det skett väsentliga utbyggnader på sjukvårdens område, inte minst när det gäller långtidssjukhusen. Det är dock något beklämmande när man får upplysning om att avdelningar måste stängas på grund av att det inte finns tillräckligt med personal. Jag mötte detta besked för några dagar sedan i mitt eget län; det gällde den klinik vid Växjö lasarett där långtidssjuka vårdas. Jag ställde frågan vilka personalområden det rörde sig om och fick svaret att bristen i första hand avsåg sjuksköterskor och undersköterskor. Man ställer sig naturligtvis då frågan: Har vi gjort tillräckligt för att få annan personal att utföra enklare arbetsuppgifter? Jag vet inte i vilken utsträckning — det framgår inte direkt av svaret — som arbetsmarknadsstyrelsen har lyckats vidareutbilda och inrikta utbildningen på denna grupp. Det tar naturligtvis litet tid, men jag tror att det är nödvändigt att man ännu mer ägnar sig åt den utbildningen. Vad beträffar de stora utbyggnadsplanerna blir man litet fundersam över om vi kan få personal till sjukhusen, så att inte avdelningarna måste stå tomma och stängda när de väl blivit färdiga. Vad som är väsentligt är att öka antalet personer med kvalificerad utbildning, alltså sjuksköterskor och undersköterskor. Ett betydande antal sjuksköterskor är inte i verksamhet, och det kanske skulle vara möjligt att göra ännu mer för att förmå dem att återgå till aktiv tjänst.
Herr talman! I och för sig skulle det vara roande att återvända till en »lekplats» som jag tidigare haft anledning att sysselsätta mig med. När jag nu har tillfälle att se frågan ur arbetsmarknadssynpunkt tycker jag att ofantligt mycket har skett; jag skulle kunna utförligt redovisa vad som gjorts för att bygga ut sjuksköterskeutbildningen och andra utbildningsområden. Vad jag framför allt gläder mig åt är att vad vi sysslade med i slutet av 1950 talet eller i början på 1960-talet — försöken att lägga över uppgifter från sjuksköterskor till en ny grupp medarbetare inom sjukvården, nämligen undersköterskor — nu är på väg att förverkligas. Först sedan man bestämt sig för att förverkliga dessa planer har utbildningen kunnat inriktas på att i tillräcklig omfattning få fram sådana kategorier. Nu är det närmast huvudmännens sak att differentiera personalen på vårdavdelningar och institutioner, och sedan får utbildningen inriktas så, att man täcker de behov som föreligger. Det har visat sig lättare att få undersköterskor; det framgår av den utveckling som jag talade om, nämligen att man på ett år har kunnat öka vårdyrkesutbildningen med inte mindre än 2 000 personer och är beredd att gå upp ytterligare. Detta gör att vi med viss optimism bör kunna se den närmaste framtiden an i fråga om möjligheten att klara de behov som föreligger.

Herr talman! Fru Skantz har frågat, om jag är beredd att medverka till att apoteken animeras att återgå till tidigare praxis att på medicinetiketterna ange medicinens pris utan avdrag för rabatt. Innan man år 1955 införde nuvarande system med kostnadsfria och rabatterade läkemedel satte apoteket ut varje läkemedels pris på etiketten. Kundens pris var då lika med etikettens pris. Efter läkemedelsreformen betalas bruttopriset helt eller delvis genom sjukför säkringen. En del apotek har därefter slutat att sätta ut priset eftersom kundens pris inte längre överensstämmer med etikettens. Några föreskrifter om att apoteken skall ange pris på medicinetiketten har inte utfärdats. Apotekarsocieteten har dock i en minneslista för apoteken rekommenderat att bruttopriset anges på etiketten, närmast med tanke på att underlätta hanteringen av recept som är avsedda att expedieras mer än en gång. Det kan inte anses nödvändigt ur kontrollsynpunkt med uppgift om priset på etiketten. Väl skulle det kunna vara av värde att allmänheten genom Pprisuppgift på medicinetiketten får klart för sig den stora betydelse som läkemedelsrabatteringen har. Intresset av att få priset angivet måste emellertid vägas mot det merarbete som skulle förorsakas apoteken. Om man anger priset kan dessutom lätt missuppfattningar uppstå genom att det pris som anges är bruttopriset och inte det pris som köparen betalat efter avdrag av rabatten. För att komma till rätta härmed skulle krävas utförliga angivelser på etiketten av bruttopris, rabatt och det pris köparen betalar. Det är naturligtvis inget som hindrar att apoteken sätter ut dessa uppgifter. Mot bakgrunden av vad jag nu sagt är jag emellertid inte beredd att föreslå några föreskrifter om att pris skall anges på medicinförpackningar. Givetvis räknar jag med att apotekens personal alltid på förfrågan lämnar prisuppgifter till köparen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min enkla fråga. Jag beklagar naturligtvis att statsrådet inte är beredd att föreslå några föreskrifter om att pris skall anges på medicinförpackningarna. Genom att vissa apotek inte längre på medicin etiketterna sätter ut vad läkemedlen kostar har den enskilde synnerligen svårt att få reda på vad medicinen egentligen betingar för pris innan rabatten avdragits. Jag vet inte när apoteken upphörde med att sätta ut denna prisuppgift — det kan vara ett år eller flera år sedan — men jag tror att det är i och med det nya rabatteringssystemets införande som konsumenterna blivit mera uppmärksammade på avsaknaden av prisuppgift. Enligt det tidigare rabatteringssystemet betalade den enskilde hälften av den kostnad som översteg 3 kronor. Det var lätt att räkna ut priset på läkemedlen. Som bekant skall emellertid från och med den 1 januari i år ingen betala mer än 15 kronor vid varje inköp av läkemedel på ett recept. Det är helt omöjligt att räkna fram det verkliga priset före rabattering på ett läkemedel. När jag för några veckor sedan på ett apotek betalade 15 kronor för läkemedel frågade jag varför priset inte längre angavs på medicinetiketten och undrade vad min medicin kostade. Jag fick då något omskrivet det beskedet, att det inte längre var av något intresse för mig, eftersom jag bara skulle betala 15 kronor. Jag tycker att svaret är rent orimligt. Man bör få veta priset även om man själv bara skall betala en del av kostnaden för läkemedlet. Det är riktigt att man i hela utformningen av läkemedelsreformen har strävat efter en förenkling, både för köparen genom att rabatten lämnas direkt på apoteket och dessutom för apotek, försäkringskassa och kontrollmyndighet. Men jag tror inte att det skulle medföra så mycket merarbete för apoteken att återgå till den gamla ordningen att sätta ut priset på etiketten, eftersom det ju redan finns uppgift om detta. Jag har inte tagit upp denna fråga ur kontrollsynpunkten utan enbart av den anledningen att vi ju försöker att göra konsumenterna prismedvetna, och detta bör enligt min mening också gälla beträffande läkemedel. Eftersom apoteken praktiskt taget har ensamrätt på detaljhandeln med läkemedel, har man inte någon möjlighet att vända sig till ett annat företag eller en annan butik, som skulle ge servicen att sätta ut priset på medicinetiketten, utan man är helt beroende av den överenskommelse som apoteken har träffat. Det är mot detta som jag reagerar. Jag vill vidare i anledning av det svar jag fått påpeka, att priset på läkemedel sedan år 1955 aldrig har överensstämt med det verkliga priset genom det rabatteringssystem som vi haft. Till sist vill jag bara framhålla att min fråga inte är föranledd av någon misstro mot apoteken.

Herr talman! Fru Skantz har frågat om jag vill redogöra för de åtgärder som har vidtagits med anledning av riksdagens anhållan om utredning angående effektivisering av tillsynen av arbetarskyddslagens = efterlevnad på mindre arbetsplatser. Arbetarskyddsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda denna fråga. Särskilda medel har ställts till förfogande för utredningsarbetet, och arbetarskyddsstyrelsen disponerar särskild personal för ändamålet. Utredningen gäller främst arbetsstäl len inom handel och hantverk med mindre än tio anställda, där arbetarskyddstillsynen utförs av kommunala tillsynsmän. Enligt utredningsuppdraget skall arbetarskyddsstyrelsen undersöka möjligheterna att förbättra denna tillsyn såväl genom anlitande av kommunala tillsynsorgan som genom ändringar i den statliga tillsynsverksamhet som bedrivs av yrkesinspektionen. Som ett led i utredningsarbetet har en riksomfattande undersökning av den kommunala arbetarskyddstillsynen genomförts. Avsikten med undersökningen har varit att visa bl.a. hur tillsynsverksamheten bedrivs, vilken utbildning och kompetens tillsynsmännen har och på vilket sätt tillsynsmännen samarbetar med yrkesinspektionen. Genom undersökningen har man fått fram ett underlag som behövs för att ta ställning till de frågor som utredningen omfattar. Enligt vad jag har inhämtat avser arbetarskyddsstyrelsen att på grundval av undersökningsresultatet ta upp överläggningar med representanter för bl.a. kommunförbunden och arbetsmarknadens parter. Det är meningen att dessa överläggningar skall komma till stånd inom den närmaste tiden.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Detta är en fråga som berör och är av intresse för många arbetstagare. Vi har ungefär 81000 arbetsställen med 206 000 arbetstagare registrerade hos den kommunala tillsynen. Jag hoppas därför att de överläggningar som skall äga rum kommer att resultera i sådana åtgärder att tillsynen av efterlevnaden av arbetarskyddslagen blir likvärdig, oavsett om det är en stor eller en liten arbetsplats och oavsett i vilken kommun den är belägen.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat vilka åtgärder jag vidtagit för att tidsutdräkten mellan inrättande och tillsättande av tjänster vid ungdomsvårdsskolor och yrkesskolor för svåranpassade ungdomar inte skall bli alltför lång. Jag vill framhålla, att tjänster vid ungdomsvårdsskolor tillsättes utan tidsutdräkt, om kompetent sökande anmält sig. Inrättas nya tjänster, till vilka motsvarighet förut inte finns inom organisationen, skall = anställningsvillkoren fastställas genom avtal. Detta är fallet beträffande de vid vissa skolor nyinrättade tjänsterna som biträdande överläkare. Eftersom dessa tjänster utgör en ny kategori vid ungdomsvårdsskolorna, måste vidare, innan tjänsterna kan tillsättas, närmare föreskrifter meddelas om kompetensvillkor, förordnandetid och tillsättningsordning. Förhandlingar om anställningsvillkoren för dessa och andra läkartjänster pågår med Sveriges läkarförbund. Kungl. Maj:t har nyligen efter förslag av socialstyrelsen meddelat föreskrifter om kompetensvillkor m.m., vilket gör att tjänsterna kan ledigförklaras i avvaktan på att avtal träffas om anställningsvillkoren. Nämnda beslut gör det dessutom möjligt för skolorna att anlita läkare mot ersättning för veckotimme enligt gällande avtal härom, intill dess de nya biträdande överläkartjänsterna tillträtts.